Herr talman! Carina Moberg har frågat mig dels vilka initiativ jag ämnar ta för att öka bostadsbyggandet, dels om jag avser att ta initiativ till att stimulera byggandet av hyresrätter. Målsättningen för regeringens bostadspolitik är att bostadsmarknadens funktionssätt ska förbättras med långsiktigt stabila villkor för ägande och byggande av bostäder som ger goda förutsättningar för ett ökat byggande. Hushållens önskemål ska vara styrande för hur bostadsproduktionen utvecklas. Snedvridande produktionssubventioner har därför avvecklats. Denna inriktning förbättrar möjligheterna för bostadsbyggande oavsett upplåtelseform och ägarkategori. Jag har tidigare konstaterat att beskrivningen att bostadsbyggandet minskade kraftigt under 2007 inte är korrekt. Tar man hänsyn till de projekt som tidigarelades för att komma i åtnjutande av räntebidrag och investeringsstöd var antalet påbörjade bostäder 2007 i nivå med vad som påbörjades 2006. Enligt Boverkets prognos som publicerades i mars kommer det att påbörjas 37 500 bostäder i år och 39 300 bostäder år 2009. Det är med svenska mått mätt en relativt hög nivå även om också detta måste anses otillräckligt med tanke på den bostadsbrist som råder. En viss nedgång är heller inte förvånande då en omställning från subventionsproduktion till att bygga för konsumenternas faktiska efterfrågan naturligtvis tar tid. De förändringar som regeringen genomfört kommer att kräva en successiv anpassning av bostadsbyggandet till de nya förutsättningarna. Svaret på frågan om ökad nyproduktion av hyresbostäder är alltså långsiktigt stabila regler för dem som vill bygga, äga och förvalta sådana bostäder. På längre sikt gynnas all bostadsproduktion, även hyresbostäder, av att beroendet av statliga bidrag upphör och ersätts med normala marknadsförutsättningar och långsiktigt förutsägbara villkor för bostadsbyggandet. Allt tal om nya subventioner är bara ägnat att försena denna anpassningsprocess. Bostadsbyggandet är inte heller något som sker i ett vakuum. De makroekonomiska förutsättningarna är betydligt viktigare för såväl byggandet som boendekostnaderna än olika produktionsstöd. Jag har i en tidigare interpellationsdebatt pekat på att Riksbanken sedan valet 2006 har höjt sin viktigaste styrränta - reporäntan. Då var reporäntan 2,5 procent, nu är den 4,25 procent. Det är ofrånkomligt att en så viktig variabel som räntan påverkar byggbolagens kalkyler. Även hushållens inkomstutveckling är central, och på det stora hela har de flesta grupper mer pengar att röra sig med nu än tidigare. I den mån det kan bli tal om åtgärder som kan få betydelse för utbudet av hyresbostäder handlar det om villkoren för att äga och förvalta hyresbostäder. I det sammanhanget vill jag peka på den utredning om till och frånval som regeringen tillsatte tidigare i år och som alla parter på hyresmarknaden var positiva till.

Herr talman! Jag vill inledningsvis säga att jag uppskattar att få diskutera de här viktiga frågorna med bostadsministern. Jag hoppas att Mats Odell också har sett fram emot den här för dagen nionde interpellationsdebatten. Vi ses ju inte så ofta och jag tycker att det är helt nödvändigt att vi får möjlighet att tydliggöra skillnaderna mellan hur regeringens bostadspolitik ser ut och vad vi socialdemokrater anser vara nödvändiga åtgärder för att rätta till och förhindra att problemen växer sig allt starkare på bostadsmarknaden. Jag har ställt två enkla raka frågor i min interpellation. Jag frågar statsrådet vilka initiativ han tänker ta för att öka bostadsbyggandet och vad han tänker göra för att stimulera ökat byggande av hyresrätter. Här kan man nu också anknyta till frågan om byggandet av studentbostäder.

Skillnaden mellan människor på bostadsmarknaden ökar, inte minst i Stockholmsregionen. Regeringen tänker inte göra någonting. Jag håller naturligtvis inte med om bostadsministerns slutsatser. Till att börja med kan vi väl ändå vara överens om att det inte minst i Stockholmsregionen råder en stor bostadsbrist och att bostadsmarknaden har stelnat till följd av borgerlig politik som gör att det är billigare att bo kvar och dyrare att flytta. Nyproduktionen av hyreslägenheter är alldeles för låg. Kötiden hos bostadsförmedlingen ökar. Så ser det ut. Rörligheten på arbetsmarknaden förutsätter en väl fungerande bostadsmarknad. Här har vi ett konkret samband. Vi socialdemokrater anser att staten måste ta sitt ansvar. Siffrorna talar sitt tydliga språk. Varannan 20-27-åring i Stockholms län saknar egen bostad. I samma grupp uppger åtta av tio att man vill flytta hemifrån, men knappt hälften har råd. Det krävs 37 000 bostäder bara för att tillfredsställa de unga vuxnas efterfrågan i dag i hela Stockholms län. Den 27 maj fanns det 34 lägenheter till generell förmedling hos de tre stora allmännyttiga bostadsföretagen i huvudstaden. Ny statistik visar att kön till bostadsförmedlingen ökar med 5 000 personer i veckan samtidigt som antalet förmedlade lägenheter sjunker och kötiderna förlängs. Allmännyttan säljs ut, och det byggs väldigt få nya hyresrätter. Jag skulle vilja ha några förtydligande svar från bostadsministern. Mats Odell säger att regeringens politik utan subventioner förbättrar möjligheterna för bostadsbyggande. Hur kan du påstå det när all tillgänglig statistik visar på motsatsen? Boverket, länsstyrelsen och till och med NCC och byggindustrin gör andra bedömningar. Färre bostäder byggs, och sämst är siffrorna för hyresrättsproduktionen. Länsstyrelsen bedömer att endast en fjärdedel av alla nya bostäder blir hyresrätter. Efterfrågeunderskottet gör att kostnaderna stiger samtidigt som räntorna stiger och arbetsmarknaden mattas av. Ett lån på 1 miljon kronor har blivit 1 200 kronor dyrare varje månad om man jämför 2006 med 2008. Min avslutande fråga till Mats Odell är: När bedömer bostadsministern att tillräcklig tid har gått för att marknaden ska ha anpassat sig, som ni säger, till regeringens långsiktiga regler? Ligger det inom den här mandatperioden, ligger det fem år framåt, eller är det ännu längre fram i tiden?
Herr talman! Vi har dragit dessa frågor ett antal gånger i dag, och jag gör det gärna en gång till. Carina Moberg summerar mitt svar med att jag inte tänker göra någonting. Att göra någonting i Carina Mobergs värld är uppenbarligen att hälla skattepengar över olika branscher, till exempel byggbranschen. Hon pekar på vikande byggkonjunktur och sjunkande byggnation. Så är det. Man kan titta på Sveriges Byggindustrier. Vad grundar de sina prognoser på? Jo, de grundar dem på konjunkturutvecklingen. Då vill jag fråga Carina Moberg: Hur mycket subventioner tror Carina Moberg att det skulle krävas för att subventionera bort den bostadskö som ni lämnade efter er här i Stockholm - 200 000 personer? En sak kan jag säga: De 250 miljoner kronor som ni har i er budget för nästa år kommer inte att räcka till särskilt många i den kön. Om de väntar på subventioner från Socialdemokraterna kommer de att bli väldigt besvikna. Lösningen är, som jag säger, en fungerande bostadsmarknad som gör att fler finner det vara värt att investera i hyresrätter. Det är det som är lösningen. Om Carina Moberg har någon annan lösning framgår det i alla fall inte av ert budgetförslag - tvärtom. När man tittar på vad som hände under er tid vid makten omvandlades 73 000 hyresrätter till bostadsrätter mellan åren 2002 och 2006. Man kan titta på hur det har varit under en lite längre period. Det låter som om Carina Moberg skulle vara någon sorts garant för att antalet hyresrätter skulle öka snabbare än antalet bostadsrätter i Sverige. Mellan 1990 och 2006 ökade antalet hyresrätter med 4 procent i Sverige, medan antalet bostadsrätter ökade med 36 procent. Jag tycker att Carina Moberg ska begrunda lite grann hur den egna politiken har slagit och vad ni har i er egen verktygslåda - 250 miljoner i år och ytterligare något hundratal miljoner nästa år och sedan ytterligare något hundratal miljoner. Det är vad det kostar att hälsa på de konsulter som krävs för att sätta i gång detta arbete. Det är löjeväckande att tro att detta skulle vara en lösning för de människor som står i bostadskö. Jag tror att det är omöjligt. Men jag ska gärna lyssna på Carina Moberg och höra om hon kan tala om för mig hur mycket skattemedel som vi skulle behöva anslå för att möta en sjunkande byggkonjunktur genom att subventionera fram ett bostadsbyggande som skulle kunna hålla detta på ungefär samma nivå.
Herr talman! Under den förra mandatperioden när Socialdemokraterna styrde det här landet byggdes det 120 000 nya bostäder. En ansenlig del av dem var hyreslägenheter. Jag talar inte bara för en upplåtelseform. Jag talar för hela bostadsmarknaden. Jag tycker att det viktigaste är att vi löser de problem som människor brottas med i dag. Mats Odell och jag representerar samma valkrets - Stockholms län. Du kan inte vara helt blind för vad människor har för problem i den här regionen i dag. Som jag sade hittar en väldigt stor andel av 20-27-åringarna ingen bostad. Det byggs för få lägenheter, det byggs för få hyreslägenheter, och hyreslägenheter säljs ut och ombildas till bostadsrätter. 120 000 bostäder byggdes under den senaste mandatperioden. Vad är Mats Odells mål för innevarande mandatperiod? Alla siffror pekar ju åt fel håll utifrån vad Mats Odell säger att han har för målsättning - att det ska byggas fler lägenheter när marknaden har anpassat sig till regeringens politik. När kommer detta att ske? När har marknaden anpassat sig till regeringens politik? Det råder inga tvivel om att det investeringsstöd som fanns för byggande av hyreslägenheter och studentbostäder i bristorter gav effekt. Det kan Mats Odell inte förneka. Därför anser vi att det behöver återinföras ett investeringsstöd. Då talar jag inte om ett exakt likadant investeringsstöd som det som fanns innan ni avskaffade det. Man måste naturligtvis ta fasta på andra viktiga aspekter, till exempel energiomställningen i hela bostadsbeståndet. Det talar Mats Odell heller aldrig om. Det är oerhört väsentliga frågor. Det handlar om ett investeringsstöd som också skulle stimulera till en sänkning av boendekostnaderna för människor och se till att vi gemensamt förbrukar mindre energi. Det är tydligen inte viktiga frågor för Mats Odell, men det är det för oss socialdemokrater. Det behövs ett investeringsstöd för byggande av hyreslägenheter. Det handlar inte om att ösa skattepengar över någon, Mats Odell. Du får faktiskt ta och bestämma dig. Först hånar du det som du tycker är små satsningar. Du vet likaväl som jag att när man inför ett nytt stöd går det inte åt särskilt mycket pengar under det första året, och vi har en rejäl upptrappning - inte som du hånfullt säger, något hundratal miljoner här och där. Vi har 250 miljoner år 1, 600 miljoner år 2 och 700 miljoner år 3, och vi kommer att återkomma i vår budgetmotion i höst när vi får se om regeringen står fast vid att inte lägga en enda krona för att se till att staten tar sitt ansvar för att kommunerna ska kunna följa den lagstiftning som vi har fattat beslut om i den här kammaren. Kommunerna har ett bostadsförsörjningsansvar. Det behövs ett smörjmedel för att vi ska ha råd att bygga hyreslägenheter i det här landet, annars byggs det bara egnahem och bostadsrätter. Jag vill bara påminna Mats Odell, som talar i så negativa ordalag om subventioner, om att det finns en subvention på bostadsmarknaden i dag. Den går till dem som äger sin bostad och som har en möjlighet att göra ett 30-procentigt avdrag på räntekostnaderna för sin bostad. Till dem som bor i hyresrätter ska det inte gå någonting. Till dem som bor i bostadsrätter där man har gemensamma lån går det inte heller något vidare stöd från staten. Jag ska upprepa min fråga. När bedömer bostadsministern att tillräcklig tid har gått för att marknaden ska ha anpassat sig till regeringens förda politik? När, Mats Odell, kan vi få se en ljusning på bostadsmarknaden? Detta skulle jag vilja ha svar på.
Herr talman! När kan vi se en ljusning på bostadsmarknaden? frågar Carina Moberg. Låt mig läsa upp vad den arbetsgrupp inom Regeringskansliet som arbetade åren 2004-2005 under den socialdemokratiska regeringen, den så kallade Bofigruppen, sade. Man pekade i en departementspromemoria på att detta hänger ihop mycket med den ekonomiska utvecklingen. Där står följande: "En entydig slutsats av det redovisade materialet är att bostadspriser och bostadsbyggande i de nordiska länderna styrs av likartade makroekonomiska förhållanden och i stort sett är opåverkade av strukturella olikheter och olikheter i sektorpolitik. Tillväxt, disponibla inkomster, inflation och räntor är alltså avgörande för utvecklingen inom bostadssektorn. Nyproduktionen av bostäder är i alla de nordiska länderna direkt relaterad till prisutvecklingen i bostadsbeståndet." Med detta sagt är det alldeles rätt att både Carina Moberg och jag finns i Stockholmsområdet. Men när jag tittar i statistiken måste jag notera att både villa och bostadsrättspriser sjunker, har stått stilla eller har stigit mycket marginellt i olika delar av landet under den senaste tiden. Stockholms län är ett ganska bra exempel. Under den senaste tolvmånadersperioden har bostadsrättspriserna sjunkit med 12 procent i Lidingö, med 5 procent i Täby och med 4 procent i Stockholm och Sollentuna. Det är klart att det är en signal till dem som ska producera lägenheter att efterfrågan på marknaden inte är lika stark som tidigare. Min fråga kvarstår: Hur stora skattesubventioner tror Carina Moberg skulle behövas för att det, som hon sade, ska ljusna på bostadsmarknaden? Det hänger ihop med konjunkturutvecklingen, med utvecklingen av råvarupriser, livsmedelspriser, inflation, räntor. Det är mycket mer än vi politiker kan påverka genom att subventionera fram förändringar i så oerhört stora mängder som det är fråga om. Carina Moberg säger att hon är intresserad av hela bostadsmarknaden. Jag skulle vilja fråga hur hon ser på ägarlägenheter. Är det en möjlighet för att öka utbudet? Det skulle innebära att billigare hyresrätter frigjordes genom flyttkedjor. Eller vill Socialdemokraterna blockera möjligheten till en ny upplåtelseform? Det frågades också hur många bostäder Mats Odell tänker bygga och sades att Socialdemokraterna byggde 120 000. Jag trodde att det var byggföretagen och de som finansierar byggandet som också byggde bostäderna, men à la bonne heure! En preliminär bedömning som jag gör när jag tittar på statistiken är att det inte alls är orimligt att det kommer att byggas fler än 120 000 bostäder under mandatperioden, men jag vet inte säkert. Det är inte jag som bygger utan de som finns ute på marknaden. Min och regeringens uppgift är att skapa bästa möjliga och stabila förutsättningar för att man långsiktigt ska vilja investera i bostäder i Sverige. Sådana förutsättningar har inte funnits under de senaste 20 åren, vilket resulterat i att det i Sverige under Socialdemokraternas regeringstid byggts hälften så mycket bostäder som i Norge, hälften så mycket som i Finland och knappt hälften så mycket som i Danmark. Det måste vi nu ändra på.
Herr talman! Vi socialdemokrater står upp för alla olika upplåtelseformer på bostadsmarknaden. Vi har inget emot att människor äger sitt boende. Vi har inget emot att människor går samman i bostadsrättsföreningar och på det sättet förvaltar sitt boende på ett demokratiskt sätt. Och vi står definitivt upp för dem som vill hyra sin lägenhet - eller inte har någon annan möjlighet än att hyra. Där har vi den stora skillnaden mellan regeringens politik och den socialdemokratiska politiken. Vi vill att hela bostadsmarknaden ska fungera. Vi anser att det behöver byggas fler hyreslägenheter i det här landet. Vi lyssnar på branschen och på dem som bygger - det gör, tack och lov, varken jag eller Mats Odell personligen - och ser till att möjligheter skapas för att också hyresrätter ska kunna byggas. Det går inte att få ekonomi, sägs det, och därför bygger man i stället bostadsrätter. Det är väl inget att hymla om. Så ser det ut. Därför anser vi att det behövs en stimulans för att hyreslägenheter ska byggas. Det har nämligen stor betydelse för att rörligheten på arbetsmarknaden ska fungera och för att människor ska kunna skapa sig ett hem och känna sig trygga i tillvaron. Räntorna stiger, säger Mats Odell. Ja, det gör de, och priserna likaså. Enligt den senaste mätning som Mats Odell väljer att ta till sig ligger de kanske still, jag vet inte. Bedömare gör olika prognoser, om de går uppåt eller nedåt. Men som jag sade i mitt första inlägg har ett lån på 1 miljon på två år, mellan 2006 och 2008, ökat så mycket att det i dag kostar 1 200 kronor mer i månaden än det gjorde 2006. Det kan väl ändå inte skyllas på socialdemokratisk politik, något som ni annars gärna gör! Ägarlägenheterna hann jag inte kommentera. Det var tråkigt, för jag tror att Mats Odell gärna hade velat höra vad jag tänkt säga.
Herr talman! När Carina Moberg säger att hon står upp för alla typer av upplåtelseformer tolkar jag det så att i det även ingår ägarlägenheter. Men jag kanske har fel. Vi får säkert tillfälle att återkomma till det. Den stora skillnaden här är att Socialdemokraterna och Carina Moberg förlitar sig på att det är subventioner som ska vända utvecklingen. Jag vet inte hur många hundra lägenheter de pengar ni anslagit kan räcka till. Det är inte särskilt många hundra. Om det är lösningen för dem som köar för att få tag i en hyresrätt är det synd om dem. Jag tror att de flesta inser att genom att få ordning på marknadsförutsättningarna för att bygga och förvalta hyresrätter kommer vi att kunna se en vändning. Jag tog med mig en artikel där Carina Moberg uttalar sig på ett lite annorlunda sätt i dessa frågor. Man ska inte skuldbelägga människor för att de är med och ombildar, säger Carina Moberg, och klassar hyresrätter som lyxboende. Det är ganska dyrt att bo i hyresrätt. Du betalar, fortsätter hon, för att det ska fungera och du kan ringa till värden om kranen går sönder. Samtidigt är det svårt att påverka sina boendekostnader. Här ser jag, herr talman, en mer balanserad syn från Socialdemokraternas sida när det gäller denna fråga, men det finns ändå kvar grundläggande skillnader. Det som oroar mig är tron på att skattesubventioner till byggsektorn, produktionssubventioner, är det som ska förändra utbudet av bostäder. Det kommer inte att fungera.